Herr talman! Per Landgren har frågat mig om skillnader i resurstilldelning mellan Stockholm och Göteborg. Jag har tidigare besvarat samma frågeställning från Per Landgren i november 2005, varför mitt svar här i kammaren i princip blir detsamma som mitt tidigare svar. Jag vill använda detta tillfälle för att kort förklara hur systemet fungerar. Såväl de konstnärliga högskolorna i Stockholm som övriga lärosäten som har konstnärlig högskoleutbildning tilldelas medel för konstnärligt utvecklingsarbete och för grundutbildning, det första som en särskild anslagspost eller som en särskild del av tilldelningen för forskning och forskarutbildning, det senare som ett ersättningsbelopp och som är lika för samtliga lärosäten. Att ersättningsbeloppen är lika för hela landet innebär till exempel att oberoende av om lokalhyran är högre eller lägre på en ort, erhåller alla lärosäten samma kompensation för lokaler. Jag tycker att de konstnärliga utbildningarna är viktiga och har därför engagerat mig för att resurserna stärks till dessa utbildningar. Med anledning av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2006 har anslagen till konstnärligt utvecklingsarbete förstärkts för samtliga lärosäten som har sådana anslag. De sammantagna resurserna för konstnärligt utvecklingsarbete ligger på över 41 miljoner kronor för i år. Efter förslag från regeringen har riksdagen beslutat att Vetenskapsrådet ska använda 20 miljoner kronor för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området. Myndigheter med verksamhet inom det konstnärliga området kan hos Vetenskapsrådet och i konkurrens söka om dessa medel. Resurserna har sedan de tillfördes för fem år sedan legat på nivån 20 miljoner kronor per år.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 Beroende på det sätt en verksamhet organiseras finns det både för och nackdelar som kan förknippas med detta. Att samla sex konstnärliga utbildningsområden, som vid Göteborgs universitet, har flera fördelar. Det är normalt enklare att samarbeta när verksamheter bedrivs integrerat inom en och samma organisation. Universitetet har en större omslutning att fördela gemensamma kostnader på än ett litet lärosäte. En annan viktig aspekt är att de enskilda delarna i organisationen inte blir lika sårbara. I Stockholm är den konstnärliga högskoleutbildningen uppdelad på sju mindre högskolor som var och en är egna myndigheter. Det är givetvis mer arbetskrävande att samarbeta mellan sju olika myndigheter än inom en enda. Ett litet lärosäte har dessutom, som jag sade tidigare, ett lika stort ansvar för att klara av alla generella uppgifter som myndigheter måste fullgöra men har inte en lika stor volym att sprida kostnader på som vid ett stort universitet. Vidare blir de små lärosätena i Stockholm mer sårbara i samband med oförutsedda händelser, vilket kan innebära merkostnader som inte kan fördelas inom en lika stor omslutning som vid Göteborgs universitet.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 Avslutningsvis är det dock viktigt för mig att alla studenter och lärare i högskolan, oavsett var i landet och inom vilket område verksamheten bedrivs, ges goda förutsättningar för utbildning och forskning av hög kvalitet.

Herr talman! Genom att beskriva hur systemet fungerar i sin helhet och ge en bredare miljö kring svaret och frågan om hur forskningsresurserna fördelas trodde jag att jag åstadkom lite folkupplysning och pedagogik, men jag hör att jag inte har lyckats riktigt. Det verkar som om Per Landgren blandar ihop det som gäller finansiering av grundutbildning med det som gäller finansiering av forskningsverksamhet. Interpellationen handlar om forskarutbildning men jag valde att också beskriva hur fördelningen av grundutbildningsresurserna går till. Det är två skilda saker. Vi fördelar inte forskningsresurser i Sverige efter hur många studenter det finns. I så fall skulle inte nanoteknologin få någon forskning eftersom nanoteknologin inte har någon grundutbildning. En del andra ämnen som har väldigt mycket grundutbildning men väldigt lite forskning skulle på motsvarande sätt få andra möjligheter. Frågan gäller om det är en fördel eller nackdel och vilka skillnader det är mellan att bedriva verksamhet integrerat som man gör i Göteborg eller att bedriva den uppdelad på specialiserade hårt fokuserade enheter som man gör i Stockholm. Min åsikt är att vi ska behandla dem så lika det går. Vi ska ge dem lika förutsättningar, men var och en får finna de former som passar bäst. Klara fördelar med en gemensam organisation är att man kan samverka kring forskningsprojekt och doktorandutbildning och ha en akademisk miljö där man berikar varandra. Det finns också fördelar med den hårt specialiserade och fokuserade organisation som man har i Stockholm. Man bygger på en tradition på varje lärosäte som också skapar olika förutsättningar. Min ambition är att det ska vara en rättvis fördelning av forskningsresurserna. Jag försökte säga i mitt svar att vi har ungefär 40 miljoner kronor som fördelas i konkurrens och som lärosätena kan söka. Vi har ett annat belopp som fördelas på basresurser. Per Landgren har hängt upp sig på att vart och ett av lärosätena i Stockholm fick en halv miljon kronor efter förra årets forskningsproposition. Det var ingen motsvarande öronmärkning i Göteborg, utan de skulle ha en del av de 34 miljoner som hela Göteborgs universitet fick. Jag har inte hört motsvarande klagomål från institutionerna i Göteborg som jag talar med då och då. De är nöjda med den del av Göteborgs universitets samlade forskningsresurser som de får. Den bild som jag har fått är att de har en generös behandling på Göteborgs universitet. Per Landgren säger att regeringen gör si och så i de här frågorna. Jag vill påminna riksdagsledamoten Landgren om att detta är beslut som fattas i riksdagen och inte av regeringen. Regeringen lägger visserligen förslag till riksdagen och riksdagen röstar. I den behandlingen har Kristdemokraterna aldrig föreslagit att det ska ändras. Såvitt jag kan finna har Per Landgren i riksdagen stött det som han nu kritiserar regeringen för. Jag förstår inte hur Per Landgren tar ansvar för detta ställningstagande genom att nu gå ut och berätta för göteborgarna att han har en annan åsikt i dag än när han trycker på voteringsknappen i riksdagen. Per Landgren har aldrig motionerat om att riksdagen ska förbjuda Göteborg att ha den här speciella ordningen eller att man ska göra tvärtom i Stockholm. Han har inte föreslagit en ökad öronmärkning av pengarna och han har inte föreslagit något annat som går i linje med dagens interpellation. Ingen i det stora Utbildningsdepartementet har lyckats hitta ett enda korvöre mer till konstnärligt utvecklingsarbete i någon kd-motion. Det tycker jag också är viktigt att de som lyssnar på den här debatten får höra när de tar del av Per Landgrens vällovliga engagemang för de konstnärliga utbildningarna vid Göteborgs universitet.

Herr talman! Det var roligt att höra att Kristdemokraterna inte är utbildningsfientliga. Det tyckte jag att Per Landgren sade. När jag hade påpekat att Per Landgren uppenbarligen har röstat för de ordningar och de belopp han kritiserar anstränger han sig att säga att hans politik inte är likadan som min. Just i det här avseendet, konstaterar Kristdemokraterna, har man inte någon annan åsikt. När det gäller utbildning i allmänhet kan jag berätta för alla i Göteborg som läser det här protokollet - några horder på läktarna kan jag tyvärr inte se - att Per Landgren tillsammans med sina kamrater i alliansen har beslutat att ta 117 miljoner kronor från Göteborgs universitet för att använda till att sänka skatten. Det beslutade man i den lilla orten Bankeryd utanför Jönköping i höstas. Man har åkt land och rike runt och marknadsfört glädjesidan av detta, nämligen alla gåvor som man ska dela ut till svenska folket. Man har varit ganska tyst om att finansieringen bland annat är att Göteborgs universitet ska avstå 117 miljoner kronor. Per Landgren tolkar det jag säger om att man har en gemensam organisation i Göteborg som att om man ska bedriva konstnärligt utvecklingsarbete eller forskningsarbete på det konstnärliga området måste man ta det från de andra områdena. Det är ju ett sätt att uttrycka det. Verkligheten är att Göteborgs universitet har en egen forskningsresurs som man disponerar själv på tusen miljoner kronor. I Göteborg bestämmer man hur mycket som ska gå till det ena och det andra. I någon mening innebär det att var man än ger tar man från någon annan eftersom det är en fast kaka. Jag tycker att det är en bra ordning med den decentraliseringen. Men om man i Göteborg tycker, och om Per Landgren tycker, att det är bättre med den ordning som man har i Stockholm, det vill säga att regeringen bestämmer att X miljoner ska gå till musik, att X miljoner ska gå till dans, att X miljoner ska gå till konsthantverk och industridesign och att Y miljoner ska gå till andra områden, är jag beredd att lyssna på det i så fall. Det är inte en för mig önskvärd ordning att vi ska sitta i departementet och göra den typen av finfördelning inom ramen för Göteborgs universitets olika områden. Men om man i Göteborg upplever ett missnöje med den nuvarande ordningen och att man gärna vill ha det på ett annat sätt, då är jag inte fastbunden eller fastgjuten i cement i just den här ordningen. Jag är beredd att ta på mig den i och för sig otrevliga uppgiften att göra den fördelningen. I Stockholm har man av historiska skäl och av andra skäl separata skolor, och då tvingas vi göra den fördelningen. Men det är ingen som då säger att vi tar pengarna till Konstfack från fysiken eller biologin. Det är inte heller rimligt att i Göteborg säga att när man bedriver till exempel det fantastiska orgelforskningsprojektet så tas dessa pengar från forskningen i engelska, utan detta är ett rationellt sätt att fördela de självständiga forskningsresurser som man har till förfogande i Göteborg. Men, som sagt, jag är öppen för en ökad politisering av detta i Göteborg också om det finns en bred opinion för det. Men min åsikt är nog att dagens ordning som lämnar det beslutsansvaret, den prioriteringsmöjligheten och de samarbetsmöjligheterna lokalt till lärosätet i Göteborg verkar vara mer attraktivt. Och jag ska verka för, och det menar jag på väldigt stort allvar, att det ska vara rättvisa villkor mellan de olika institutionella former som man väljer. Det ska inte styras av organisationsfrågor hur mycket resurser som man får till sin forskning, utan det ska fördelas på ett rättvisare sätt. Och huvuddelen av de pengar som går till detta och som är öronmärkta är inte geografiskt bundna utan har sökts från Vetenskapsrådet i konkurrens.

Herr talman! Det gick lite för fort med pengarna till Göteborgs universitet. Per Landgren hastade förbi det genom att säga att det är ett socialdemokratiskt initiativ och att det tar tid att ändra. Och om det blir en kd-regering ska det minsann blir annorlunda i framtiden eftersom det då blir mer pengar. Jag tror att det var så det uppfattades. : Det kanske inte är riktigt så enkelt.) Jag vill ändå påminna om att vad kd står bakom är att man ska ta bort 117 miljoner kronor från Göteborgs universitet nu , att man ska ta bort 1 600 studenter från Göteborg nu och att man ska avskeda 250 lärare från Göteborgs universitet nu . Det är alltså inte inklusive Chalmers, utan det är bara universitetet. Per Landgrens omsorg om kvaliteten i Göteborg tycker jag kommer i ett lite annat ljus när man hör vad det handlar om konkret. Och där hade Per Landgren tyvärr inget svar att ge i sina inlägg som undanröjer oron för vad detta ska innebära för kvaliteten, för framtidsmöjligheterna och annat för dessa människor i Göteborg. När det gäller politisering så vill jag ha ett minimum av politisering. Jag konstaterar att Per Landgren vill ha mindre konkurrensfördelning av forskningsresurserna och mer direkt till lärosätena. Detta framgår av alliansens gemensamma motion om högskolepolitiken. Det innebär att denna kammare bestämmer hur mycket som ska till Göteborg, hur mycket som ska till Stockholm, hur mycket som ska till Umeå och hur mycket som ska till Karlstad och så vidare och inte den vetenskapliga kvaliteten i ansökningarna till Vetenskapsrådet som i dag fördelar 20 miljoner till det konstnärliga utvecklingsområdet. Det blir mer politisering och mindre expertstyre med den fördelningsprincipen. Jag tycker att det är viktigt att också göteborgarna får veta innebörden i alliansens politik på detta område.